Herr talman! Herr Ringaby säger att det skall upptas förhandlingar mellan kommunförbunden och regeringen beträffande kompensationen. Det tvivlar jag inte på. Men vad jag talade för var att man skulle följa reservation 5, där riksdagen begär att kommunerna skall få kompensation. Herr Ringaby är nöjd med att det tas upp förhandlingar. Skall man slå vakt om de landstingskommunala och primärkommunala intressena, får man inte vara så blåögd som herr Ringaby, som kastar allt över bord och hoppas på en förhandling. Det var ett av det svagaste argument jag någonsin hört i denna kammare.
Herr talman! Ja men, herr Larsson i Umeå, hur skall denna kompensation utbetalas? Måste det inte ske förhandlingar först? Varken herr Larsson i Umeå eller någon annan i denna kammare kan i dag säga hur stor kompensationen skall bli, för det beror på hur stor lönehöjningen blir. Hur vi än röstar — för utskottets hemställan eller för reservationen — måste det följa förhandlingar mellan statsmakten och kommunförbunden för att bestämma storleken av den ersättning de skall ha. Är det ett svagt argument, herr Larsson i Umeå?

Herr talman! Herr Ringaby konstaterar att jag ironiserade något över hans första inlägg, där han påstod att det skulle vara en björntjänst åt löntagarna om man kräver högre löner. Jag tror inte att herr Ringaby och jag har så många åsikter gemensamma att vi kan diskutera detta. Jag förstår hans ideologi, men han far väl ändå med en klar osanning när han säger att moderata samlingspartiet har många löntagare bakom sig. Önskemålen om prisoch lönestopp framskymtar även bland dem som arbetar — därför att de märker att priserna ökar snabbare än lönerna gör. Men herr Ringaby och övriga moderater har ingalunda visat sig särskilt välvilligt inställda till prisstopp. Sedan vill jag beröra pensionstillskotten. Herr Ringaby påstår att moderaterna har samma uppfattning som vpk, nämligen att pensionstillskotten borde öka snabbare. Men det har inte tagit sig ett enda konkret uttryck. Jag har i varje fall inte vid något tillfälle här i kammaren hört att moderata samlingspartiet krävt en snabbare ökning av pensionstillskotten. Men nu finns naturligtvis möjligheten att stödja vpk-reservationen i detta fall, för om den vinner bifall får folkpensionärerna en reell förbättring. Sedan vill jag en gång till ta upp moderata samlingspartiets modell för förbättringar till folkpensionärerna, nämligen att göra folkpensionen skattefri. Vilka gynnas av det, och hur mycket mer pengar får de pensionärer som enbart har folkpension och eventuellt pensionstillskott eller ATP att röra sig med om det förslaget genomförs? Saken är den att det finns två sätt att tillföra pensionärerna som grupp mer pengar. Antingen kan man gå på moderata samlingspartiets väg och göra pensionen skattefri — vilket gynnar enbart höginkomsttagare, dvs. sådana som har stora inkomster utöver folkpensionen — eller också kan man öka pensionstillskotten i enlighet med vad vi föreslår, och då gynnar man dem som bäst behöver det, dvs. de som enbart har grundpension med eventuella tillägg.

Herr talman! Jag vill i första hand beröra det som herr Ringaby sade, nämligen att vi hade det besvärligt med marginalskatten i valrörelsen. Det är möjligt, och jag förklarade tidigare vad det beror på: människorna har inte informerats om vad marginalskatt egentligen är eller om varför vi över huvud taget har skatter. Som jag sade tidigare bryr sig många inte om hur det förhåller sig. Om 20 000 personer demonstrerar för att få ett lasarett och någon eventuellt skulle säga att det kommer att betyda en skattehöjning skulle säkerligen dessa människor säga: Det bryr vi oss inte om, för vi ska ha lasarettet. Jag har varit ordförande i hälsooch sjukvårdsstyrelser, och jag vet att det inte finns möjlighet att övertyga människorna i en bygd om nödvändigheten av att lägga ned en verksamhet av det här slaget. Det hjälper inte om man säger att ett bibehållande av lasarettet betyder att landstingsskatten måste höjas. Människorna säger: Vi skall ha det ändå. De ser bara det hela med utgångspunkt i sin bygd. Men när det sedan gäller skatten totalt klagar givetvis alla, och vi är fullt medvetna om att ingen är glad över skatter. Det ligger alltså något i det som herr Ringaby sade. Jag anförde tidigare några siffror, när herr Ringaby sade att det gäller att hindra automatiska skattehöjningar genom marginalskatten. Jag skall dra siffrorna en gång till. Den som exempelvis har 10000 kronor i inkomst skulle nu, jämfört med år 1970, ha haft 82 kronor lägre skatt, och han har med andra ord sluppit 82 kronor. Men så stiger inkomsten till 20 000 kronor, och det går inte att trolla bort detta förhållande. Herr Ringaby menar inte det heller — jag föreställer mig att han är så ekonomiskt medveten att han inser att de miljarder, som skulle ha , försvunnit genom denna anordning, måste på något vis ersättas. Pengarna behövs ju såväl för staten och för kommunerna som för landstingen — alla har användning för dem. Följaktligen skulle i stället skatten behöva höjas. Det är också det som sker. Antingen höjer man skatten eller också sänker man den. Åtskilliga gånger har vi sänkt den statliga skatten med hänsyn till penningvärdets förändringar. Herr Ringaby får förklara, hur problemet skall kunna lösas på något annat sätt, om pengar skall undandras stat, kommuner och landsting genom en automatisk indexreglering. Varifrån skall pengarna tas? Det är ju där problemet ligger. Det är riktigt som herr Larsson i Umeå säger, att socialdemokraterna kanske är pådrivande. Det är vi, och det har vi varit, men vi anger ständigt varifrån pengarna skall tas och hur den och den utgiften skall finansieras; detta kan herr Larsson inte förneka. Hur många gånger har folkpartiet här i kammaren yrkat på utgifter och samtidigt talat om hur man skall finna täckning för dem? Det är sannerligen inte många gånger. Däremot finns det, bara under min riksdagsmannatid, tiotals, hundratals, ja tusentals motioner om sänkning av skatten eller om införande av alla möjliga avdrag på skatten. Men det är väl som herr Sjöholm har sagt, både till mig och till herr Larsson och alla övriga ledamöter här i kammaren: Om det som de borgerliga föreslagit hade bifallits, skulle vi inte ha haft några skatteinkomster alls.
Herr talman! Först helt kort några ord till min vän och trätobroder herr Olsson i Stockholm! Att göra folkpensionen skattefri gynnar i första hand folkpensionärer med kommunalt bostadstillägg och ungefär 2 000 kronor i sidoinkomst — det är sannerligen inga stora inkomsttagare! Det är de som får nytta av detta. När det gäller pensionstillskotten har vi i princip samma inställning som herr Olsson, varför jag inte tycker vi behöver träta mera om den saken. Herr Brandt talar om att staten förlorar pengar på att ha ett indexskydd i skatteskalorna. Ja, det är klart. Herr Brandt säger också att folk gärna betalar högre skatt för att få ett lasarett eller utbyggd sjukvård. Det går emellertid att åstadkomma detta utan att höja skatten — herr Brandt vet att vi har lyckats med det i Örebro, där vi också har genomfört en mycket hård besparingskampanj i landstinget avseende olika utgifter. Vi har därför lyckats hålla skatten oförändrad trots att vi fortsätter att bygga ut sjukvården. Det går således att spara, bara viljan "finns, herr Brandt. Den har inte funnits i tillräcklig grad förut, men den börjar komma fram i kommunerna nu. Sedan, herr Brandt, är det bara fråga om att behöver staten pengar skall skattehöjningarna beslutas av riksdagen och icke av inflationen! Inflationen höjer automatiskt skatten även för lågoch medelinkomsttagare. Det kanske riksdagen inte vill, och då skall riksdagen ha möjlighet att säga nej till det. Men inflationen säger inte nej, utan den handlar blint och skapar skattehöjningar för alla människor. Det vill vi sätta stopp för på den borgerliga sidan.
Herr talman! Herr Brandt påstår att vi från folkpartiet föreslår en massa utgifter men inte tänker på att det skall finnas täckning för dem. Den beskrivningen är inte riktig. Om man tittar på våra motioner finner man att vi är synnerligen försiktiga då det gäller utgiftssidan. Däremot har vi tidigare drivit en fråga vars genomförande skulle kosta stora pengar — vi ville i en lågkonjunktur vidta åtgärder för att stimulera näringslivet så att vi skulle komma till rätta med sysselsättningen. Våra förslag har tillbakavisats — inte minst från herr Brandts parti talade man om oansvarighet. I morgon kommer vi att få debattera en fråga, där denna ”oansvarighet” hos folkpartiet har blivit högsta visdom hos regeringspartiet.
Herr talman! Det var en överraskning att herr Ringaby kan bygga stora lasarett, som ju kostar minst ett par tre hundra miljoner kronor, utan att han behöver höja skatten. Läget kan naturligtvis vara sådant som det var i Örebro län, där vi före de flesta landsting höjde skatten med 1:50 med tanke på att vi skulle bygga ut sjukvård och annat inom länet. Därmed hade vi fonder. Men herr Ringaby vet lika väl som jag att vi bara om något år får stora svårigheter när det gäller landstingets ekonomi. Att vi nu har gjort ansträngningar för att försöka hålla landstingsskatten nere är bara att hälsa med tillfredsställelse, men alla prognoser visar hur svårt det kommer att bli redan 1975. Det finns säkerligen ingen landstingsman som tror att det går att bygga dessa stora, moderna lasarett utan att skaffa medel — och om inte fonderade medel räcker till finns det ingen annan utväg än att skaffa medel via skatter.

Herr talman! Civilutskottets betänkande nr 30 behandlar brandlagen. Det är ett mycket intressant och viktigt betänkande med hänsyn till att man nu i brandtjänsten också har tagit in räddningstjänsten över huvud taget. Efter flerårigt diskuterande om vem som skall ha ansvaret när olja slipper lös till lands och till sjöss har den frågan nu fått sin lösning. Där finns inga meningsskiljaktigheter i utskottet, och eftersom inga motioner är framförda råder enighet också i riksdagen på den punkten. Det finns en reservation som gäller det regionala brandförsvarets organisation, och det är den jag skulle vilja säga några ord om. Enligt brandstadgan har länsstyrelsen kvar sin gamla uppgift att vara tillsynsmyndighet för brandförsvaret i länet men har fått en ny uppgift, nämligen planläggning av räddningstjänst i nödlägen, som det heter, och därmed menas sådana katastrofer som kan inträffa. Länsstyrelserna biträds nu av länsbrandinspektörer, oftast en brandchef i länet — kanske i allmänhet brandchefen i residensstaden. Han skall biträda när länsstyrelsen behandlar ärenden enligt brandlagstiftningen men har också att biträda länsstyrelsen med den beredskap som länsstyrelsen måste ha redan nu för att ta hand om frågor av katastrofnatur. Han skall hålla länsstyrelsen underrättad om materielläget hos brandkårerna i kommunerna och vid industrierna och om brandkårernas storlek och effektivitet. Enligt propositionen vill man avskaffa denna ordning, och man motiverar detta med att det kan föreligga jävsförhållanden. Genom att brandchefen är kommunalt anställd kan det tänkas komma upp sådana fall som han själv har handlagt tidigare. Vidare säger man att länsstyrelsens uppgifter inte blir så omfattande längre. Det verkar litet egendomligt, eftersom man nu givit länsstyrelserna större uppgifter än tidigare. Att länsstyrelsernas uppgifter kommer att bli mindre antyder man skulle bero på att de kommunsammanläggningar som skett har skapat större möjligheter för kommunerna att ha ett effektivt eget brandförsvar. Det finns också ett annat skäl, även om det inte sägs direkt ut att det är ett skäl till förslaget: man behöver centrala experter. Det är självklart, tycker jag, att man behöver experter. I det som nu heter brandinspektionen och som man tänker ändra till statens brandnämnd behövs experter som kan göra utredningar till gagn för hela rikets brandförsvar, decentraliserade på län och kommuner. I vad gäller jävsfrågan har genom utskottets sekretariat en undersökning gjorts. Att döma av den undersökningen är jävsfrågan mycket överdriven. Undersökningen har omfattat fem län: Stockholms, Östergötlands, Kristianstads, Värmlands och Jämtlands län. Där har under sistförflutna två budgetår tillsammans handlagts 260 ärenden av sådan natur att länsbrandinspektörerna kan ha haft att biträda länsstyrelserna. Av dessa ärenden är 22 från de kommuner som länsbrandinspektörerna representerar, men de behöver ju inte fördenskull vara jäviga i alla dessa 22 ärenden. I mindre än vart tionde ärende kan alltså länsbrandinspektören på grund av kommuntillhörighet vara jävig, men det är inte bevisat att han är det. Departementschefen förordar att länsbrandinspektörsorganisationen skall upphöra. Om länsbrandinspektörerna inte finns måste man fråga den centrala myndighetens experter, och då kan där uppkomma ett jäv. En sådan expert yttrar sig till länsstyrelsen, som fattar beslut. Om beslutet överklagas skall den centrala brandmyndigheten ge sitt utlåtande till den instans som skall bedöma besvären. Har en tjänsteman där redan givit länsstyrelsen råd, då är han jävig, och fråga är om inte hela myndigheten är jävig beroende på att där finns fyra experter som skall vara inte regionalt inriktade utan inriktade på ämnesområden. Om det bara finns en expert när det gäller t.ex. oljeutsläpp, skall han yttra sig som sakkunnig både till länsstyrelsen och i den centrala myndigheten. Här uppkommer alltså ett jävsförhållande. Departementschefen har tagit allvarligt på detta och säger att det naturligtvis kan vara ägnat att rubba förtroendet till denne experts opartiskhet. Det kan alltså bli jäv enligt förvaltningslagen vid behandlingen hos den centrala myndigheten. Utskottet anser att det utan större svårigheter bör kunna undvikas, men att jäv kan uppkomma är också utskottet på det klara med. Jag har under min riksdagstid många gånger talat för sådana åsikter som Svenska kommunförbundet fört fram i remisser av olika slag. Jag har varit knuten till olika organ inom Kommunförbundet och dess företrädare i över tjugo år. Jag förstår inte riktigt hur Kommunförbundet har agerat här. Det finns kanske på några håll aversion mot att en statlig inspektion skall finnas, alltså en länsbrandinspektör. Det är kanske själva ordet inspektör som är en nagel i ögat. I varje fall i de län som jag känner till är det så att länsbrandinspektören mera är en rådgivare än en inspektör. Han är knuten till en stor, väl utrustad brandkår och är rådgivare till framför allt de mindre kommunerna som inte har någon sådan expertis. Det är sällsynt med motsättningar. Den nya myndigheten skall inte på något sätt bli mindre förmyndare. Den skall vara central tillsynsmyndighet, ge anvisningar och bidra till att enhetliga lösningar kommer till stånd. Jag har inte läst propositionen så noggrant — det är möjligt att det står någonting där om att den nya organisationen också skall bli mera effektiv. Men vad utskottet tagit fasta på är att det skall bli enhetliga lösningar. Det påminner mig litet om en framstående representant för Landskommunernas förbund som på sin tid sade att skillnaden mellan städer och landskommuner är att landskommunerna får göra sina misstag utan hjälp av egna experter. Nu får alltså alla kommuner göra sina misstag utan hjälp av egna experter. Man får alltså de här centrala experterna i stället. Jag vet inte om det innebär en förbättring, men enhetligt blir det givetvis. Sedan har vi frågan om de nya uppgifterna för länsstyrelserna, nämligen planläggning av räddningstjänsten. Där heter det att länsstyrelsen skall ingripa snabbt och effektivt när katastrof inträffar. Fördenskull måste man ha en planläggning. Man skall inventera vilka katastrofrisker som finns i länet, vad det finns för personal och utrustning, och om man skall planera för hur man skall möta katastrofer. Det är fråga om arbetsfördelning, vilka styrkor som står till förfogande och vem som skall vara chef i olika lägen vid olika katastrofer. Det måste bli en samordning, planlagd i förväg med olika kommunala räddningstjänstorgan — med civilförsvaret, det militära försvaret och industriberedskap på det här området. För detta behöver man ha en ledningsgrupp i länsstyrelsen.

Då är vi tillbaka till den här länsbrandinspektören, och han kanske blir jävig i detta sammanhang också. Min uppfattning är att vi bör behålla de nuvarande länsbrandinspektörerna. Jag har där att stödja mig på vad 19 länsstyrelser och flera kommuner har sagt. Det kanske bör antecknas att bland de kommuner som vill bibehålla det nuvarande systemet är även Ronneby kommun, där vår nye kommunminister har haft sin verksamhet. Ronneby kommun förklarar rent ut att en sådan centralisering är olämplig med hänsyn till försöken att i alla sammanhang föra ut beslutsfattandet på regionerna. Jag yrkar bifall till reservationen. Den innebär en konstruktion som är billigare än propositionens förslag, som blir effektivare och som möjliggör ett lokalt inflytande både på länsplanet och på det kommunala planet. Propositionens förslag medför en dyrbar centralisering. En ny jävssituation uppkommer.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

Herr talman! Herr Tobé sade i sitt anförande att detta var ett intressant och viktigt betänkande. Jag delar helt den uppfattningen. Jag skall inte utveckla skälen till denna vår syn i utskottet. Det gjorde herr Tobé på ett utmärkt sätt, tycker jag. Han vittnade också om att enighet i stort sett föreligger inom civilutskottet när det gäller bedömningen av dessa frågor med undantag för en punkt. Herr Tobé framhöll att han i regel brukar stödja uttalanden från Kommunförbundet. Men i detta fall hade han känt sig tvungen att överge den linjen, vilket jag beklagar. Det var synd att det skulle råka ske just i detta sammanhang. Jag tycker nämligen att det har funnits all anledning att följa Kommunförbundet, som ju tillstyrker den organisationsform som ligger till grund för betänkandet. De skäl man anger för att det är så utomordentligt värdefullt att få ha länsbrandinspektörsorganisationen kvar är bl.a. att det finns ett behov av expertis hos länsstyrelserna. Jag har inte riktigt samma uppfattning om hur detta behov skall tillgodoses. Meningen är att vi skall få en statens brandnämnd som översta instans för dessa frågor. Dit har man då fört brandinspektionen och statens brandskola. De kommer att komplettera varandra, och jag tycker att det är utomordentligt värdefullt att man har fått den organisationsformen. Jag betraktar utbildningen på detta område som helt enkelt grundläggande för hur räddningstjänsten skall fungera i fortsättningen. Får vi en tillfredsställande utbildning av brandbefäl, brandmanskap osv., har vi i mycket hög grad klarat, menar jag, behovet av expertis på det lokala området, nämligen inom kommunerna. Därför är det inte längre så nödvändigt för länsstyrelserna att förfoga över expertis, utan då faller det sig mera naturligt enligt min mening att expertisen knyts till statens brandnämnd. Där kommer naturligtvis att i mycket hög grad föreligga ett behov av expertis. Utskottet har i detta sammanhang pekat på att de fyra experter som skall knytas till statens brandnämnd bör vara specialiserade inom vissa ämnesområden som anknyter till räddningstjänstens olika uppgifter. Den expertisen får i så fall den mycket viktiga uppgiften att stå till samtliga länsstyrelsers förfogande. Vi tror i utskottet inte att det är riktigt att fördela experthjälpen till länsstyrelserna så att var och en av experterna får sitt geografiskt avgränsade arbetsområde, utan det är bättre att det blir så att säga bredd på expertisen. Nu säger reservanterna att det här är ett exempel på centralisering. Då förstår jag inte vad centralisering är. Här lägger vi så gott som hela ansvaret för brandförsvaret och räddningstjänsten på kommunerna. Det måtte väl vara decentralisering, om någonting. Ett antal brandinspektörer, som fullgör uppdrag som konsulter i länsstyrelserna, är väl inte något utmärkande tecken på decentralisering, vad jag kan förstå.

Det är ju där de finns. Ett annat skäl som också anförs för att ha brandinspektörsorganisationen kvar är att riksdagen 1970 avslog en proposition om att avskaffa denna organisation. Men då skall man också läsa motiveringen i statsutskottets utlåtande i sammanhanget. Utskottet sade att man borde avvakta räddningstjänstutredningen, som lade fram sitt betänkande 1971. Det är ju en sak som har inträffat sedan 1970, och dessutom har vi fått en kommunindelningsreform som är fullt genomförd vid det här årets utgång. Så visst har det hänt saker som gör att det finns anledning att pröva om riksdagens ställningstagande från 1970. Räddningstjänstutredningen har ju förordat den organisationsform som föreslagits i propositionen och den har också fått stöd från Kommunförbundet. Det sägs nu att tunga remissinstanser stöder reservanterna på det här området, och jag skall gärna erkänna att remissinstanserna är mycket oeniga. Reservanterna har stöd av 19 länsstyrelser och ett antal länsbrandinspektörer, fram hålles det. Jag tycker i och för sig att det inte är så märkvärdigt att länsstyrelserna vill ha sina tjänstemän kvar, och att länsbrandinspektörerna tycker att de är oumbärliga må man begripa. Det jag tillmäter ett större bevisvärde i det här sammanhanget är ju att Kommunförbundet anser att kommunerna bör ta på sig ansvaret och att de kan klara sina uppgifter. Det tycker jag väger utomordentligt tungt. Herr Adolfsson har bekymmer för skogsbrandskyddet, men det kommer alldeles säkert att ordnas inom den här organisationen också. Det är givet att ledningsgrupperna i länsstyrelserna måste”ha det regionala ansvaret för skogsbrandskyddet. Det bör vara en av ledningsgruppernas mest angelägna uppgifter att lägga upp planer för skogsbrandskyddet, naturligtvis inklusive den övervakning som i en hel del län sker från luften. Den nya organisationsformen utesluter ingalunda ett effektivt skydd. Ledningsgruppernas uppgifter är ju av samordnande karaktär, och i första omgången får kommunerna svara för brandskyddet även på det här området.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
Herr talman! Visst skulle man enligt statsutskottets förslag till riksdagen 1970 avvakta räddningstjänstutredningen och effekten av kommunindelningsreformen. Men just på grund av räddningstjänstutredningen och den nya brandlagen har länsstyrelserna nu fått uppgifter utöver vad de hade tidigare. De har ju fått hand om beredskapen mot katastrofer. Vidare är kommunerna inte — och kommer inte heller att bli, hoppas jag — så stora att de var och en för sig kan ha ett tillfredsställande brandförsvar; jag vill minnas att över hundra kommuner har mindre än 15 000 invånare. Vi får alltså inte döma efter de stora kommunerna. Då måste det väl vara riktigt att den person som länsstyrelserna har att rådgöra med har kommunal anknytning. En länsbrandinspektör vet ju hur mycket en kommun tål i fråga om utgifter och organisation i sådana här frågor. Det måste vara betryggande för kommunerna att ha den känslan. Jag har inte bestritt att kommunerna har den viktigaste uppgiften inom brandförsvaret, men när vi nu har ett länsorgan, som dessutom har fått nya uppgifter, så måste det kunna fungera. Och det fungerar bättre ur kommunernas synpunkt, om en person med kommunal anknytning tjänstgör som expert åt dem i stället för en person som sitter placerad centralt. Det står i propositionen att man vill ha experter på central nivå för att biträda med utbildningen av brandmän och brandbefäl. Om detta sade herr Grebäck att när vi har fått en sådan utbildning är det inte så nödvändigt med länsbrandinspektörer. Men när får vi en sådan utbildning, och när är de första utbildade? När vi kommit så långt kan det vara tid att ta upp den här frågan på nytt. Vad beträffar regionala experter eller experter som är specialiserade håller jag nog med utskottet. Där behöver det inte vara någon tveksamhet. När det gäller ledningsgrupperna kommer länsbrandinspektören in i alla fall. Man tar bort befattningen, men man vill ha någon som klarar ledningsuppgifterna. Det finns ju ingen personal i länsstyrelserna som kan de här sakerna, och inte får man någon sådan gratis. Kommunerna får låna ut sina brandcehefer för att klara den uppgiften. Jag beklagar alltså att utskottets ärade herr ordförande här har hamnat i ett centraliseringsparti i stället för ett centerparti. Jag begriper inte hans inställning i den här frågan.

Herr talman! Jag kanske först skall nämna att de personalgrupper som väl har en speciell sakkunskap på detta område — både brandbefäl och brandmanskapet genom sina organisationer — stöder förslaget så som det föreligger i propositionen. De bör ha en utomordentligt god kännedom om vilka kvalifikationer de anser sig besitta för att klara sina uppgifter. Jag menar att ledningsgrupperna i länsstyrelserna bör ha alla förutsättningar att samordna verksamheten ute i kommunerna; det föreligger inget hinder att till sig knyta en brandchef som får ingå i ledningsgruppen. Man får väl förutsätta att länsstyrelserna, när de organiserar dessa ledningsgrupper, kommer att till dem knyta en erfaren brandchef inom någon av de större kommunerna. Den föreslagna organisationen för räddningstjänsten är enligt min uppfattning väl genomtänkt och konsekvent till sin uppbyggnad. Jag måste till herr Adolfsson säga att jag inte är en sådan decentraliseringsfantast att jag inte inser att det är nödvändigt att man centralt har tjänstemän för att leda en verksamhet ute på länsnivå och i kommunerna. Det kommer vi aldrig ifrån.

Herr Tobé hade farhågor för att jag hamnat i ett centraliseringsparti, men vad jag anfört vittnar väl om vilken uppfattning jag har på den punkten. Jag bedömer detta som en decentraliseringsåtgärd som det finns all anledning för riksdagen att sluta upp omkring.
Herr talman! Jag beklagar att utskottets ärade herr ordförande var mera tveksam än statsrådet i fråga om behovet av att knyta teknisk hjälp till ledningsgrupperna. Han sade att det är möjligt att göra det. Statsrådet sade att det naturligtvis är nödvändigt, och det har jag understrukit också. Sedan fick jag inget svar på vad som låg till grund för utskottsordförandens rekommendation om experterna i den centrala nämnden. Han säger att vi får en utbildning och att när vi har fått den klarar sig kommunerna själva. Vi har inte påbörjat en sådan utbildning än, och det finns ännu inga utexaminerade från den. Det tar några år. Propositionen innehåller knappast några förändringar för kommunerna. Kommunerna har blivit större och får på så sätt större uppgifter. Det nya är att man tar bort en möjlighet att på ett effektivt sätt samordna kommunernas kapacitet på detta område.
Herr talman! Jag vill bara svara på herr Tobés förnyade fråga. När det gäller utbildningen bör det enligt min mening inte finnas några hinder för att man mycket snabbt skall kunna få fram en kursverksamhet som gör personalen inom kommunerna kvalificerad för de nya uppgifterna inom räddningstjänsten. Jag tycker att man skall ta vara på det här tillfället att från grunden bygga upp en bra organisation. Länsbrandinspektörerna har alldeles säkert fyllt en mycket angelägen och viktig uppgift, men vi har nu som en följd av bl.a. kommunreformen helt andra möjligheter — inte minst med hjälp av en intensifierad utbildning — att klara de åligganden de hittills handlagt. Jag är övertygad om att den nya ordningen kommer att fungera bra. Det kommer naturligtvis som alltid när det är fråga om en omorganisation att ta en viss tid, men jag tror inte att de farhågor som här uttalats från reservanterna är sakligt grundade.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att ta upp en debatt som hänger samman med räddningstjänstens bedrivande i framtiden. Det gäller en detalj i samband med förutsättningarna för brandmännens utbildning, men det är en icke oviktig detalj. Kraven på brandskolan kommer att öka i samband med att räddningstjänsten läggs fast och bestämmelser ges för hur verksamheten skall organiseras och bedrivas. Framför allt gäller detta hur den praktiska utbildningen i brandoch räddningstjänst skall bedrivas. Som det är i dag har inte statens brandskola några resurser att bedriva en sådan praktisk utbildning. Detta beror i stor utsträckning på att lokalerna för brandskolan är under all kritik. Skolan är inrymd — man kunde säga inhyst — i en kontorsoch lagerbyggnad i Solna och saknar bl.a. övningsområden och lokaler för fysisk träning. Årets riksdag har beslutat att skolan skall omlokaliseras till Rosersberg utanför Sigtuna, men såvitt man nu kan bedöma kommer det att dröja bortemot år 1980 innan det blir aktuellt att skolan kan flytta in i nya och ändamålsenliga lokaler. Man tvingas alltså att vara kvar under åtskilliga år i nuvarande förläggning med de olägenheter som det innebär för skolans verksamhet och vad det innebär till nackdel för svenskt brandförsvar. Det förhållandet att praktisk utbildning inte kan införas på skolans program är särskilt beklagansvärt. Kravet på en sådan utbildning har ställts från kommunerna under många år. Man har inte minst från Kommunalarbetareförbundet och från fackligt håll i övrigt understrukit att det inte kan få fortsätta som hittills. Det är alltså angeläget att få en provisorisk lösning av denna fråga fram till dess att skolan kan flytta in i sina nya lokaler. Det vore enligt mitt sätt att se allvarligt om man skulle dröja ända fram till 1980 med att förändra utbildningen på det sätt som krävs från kommunalt och fackligt håll. Detta gäller särskilt med hänsyn till att verksamheten i fortsättningen inte bara skall omfatta brandförsvaret utan även räddningstjänsten. Det har nu gjorts en framställning till civildepartementet från styrelsen för statens brandskola om att denna skulle få disponera tillfälliga lokaler fram till dess att skolan flyttas. Jag vill, herr talman, begagna detta tillfälle att skicka med en hälsning till departementet att man verkligen tar itu med denna fråga. Det är väsentligt och angeläget att de människor som skall utföra dessa uppgifter får en fullgod utbildning. Vi kan inte vänta fram till 1980/81, då lokaliseringen till Rosersberg skall ske. Denna fråga måste lösas omgående, om vi skall leva upp till de krav vi har anledning att ställa när hela räddningstjänsten i fortsättningen skall ankomma på det kommunala brandförsvaret.

Herr talman! I och för sig skulle det inte finnas anledning att begära ordet i den här frågan, eftersom utskottets ordförande har redogjort för utskottsmajoritetens ställningstagande; jag tillhör ju den och skulle från den utgångspunkten alltså inte behöva säga någonting. Jag finner det emellertid något märkligt att när riksdagen står i begrepp att besluta om en lagstiftning — som så länge har varit påkallad — för att fastlägga ansvarsfördelningen i de här frågorna, blir en detalj i sammanhanget, som jag förmenar vara ganska betydelselös, det som egentligen diskuteras. Visserligen har också reservanterna erkänt att betänkandet är viktigt och intressant, men det är det enda som har sagts i ärendet. Frågan om räddningstjänsten är inte ny, och behovet är absolut inte heller nytt. Många kommuner har, trots att ingen lagstiftning funnits som ålagt dem det, vidtagit åtgärder för att klara de allra mest trängande uppgifterna på det här området. Nu har vi, som jag tidigare sade, ett förslag som lägger fast hur ansvaret skall fördelas, och jag tycker i likhet med herr Grebäck att det här inte handlar om vare sig centralisering eller decentralisering, utan mera om att söka finna en organisation som kan klara uppgiften. Det har påmints här om det ställningstagande riksdagen gjorde 1970, då vi förra gången hade anledning att behandla frågan om den regionala organisationen, enkannerligen länsbrandinspektörernas ställning. Vid den tidpunkten hänvisade riksdagen — det har också redan sagts — till att den här frågan var föremål för prövning genom räddningstjänstutredningen och fann inte skäl att föregripa dess ställningstagande. Det är inget särskilt unikt att riksdagen intar en sådan hållning. Vi brukar inte ”köra över” utredningar i onödan, utan låter dem slutföra sitt arbete innan vi tar ställning. Till det här sammanhanget hör också frågan om oljebekämpningen till havs och i kustvatten, som det står i propositionen och som utskottet erinrar om. Det har varit oklart, som vi vet, vilken myndighet — eller vilka — som hade ansvaret för åtgärder vid oljekatastrofer. Nu läggs det fast att tullverkets kustbevakning, i varje fall när det gäller de större vattnen och våra kuster, kommer att ha ansvaret för insatserna. Jag finner det också riktigt att räddningsplaner nu kommer att upprättas genom länsstyrelsernas försorg. Detta skall självfallet ske i Nr 146 samverkan med kommunerna i varje län. Onsdagen den Jag har viss erfarenhet av sådan här verksamhet inom brandförsvaret 5 december 1973 sedan rätt många år, och jag hyser den uppfattningen att de allra flesta — — — —— kommuner på egen hand kommer att klara dessa uppgifter på ett Förslag till brandtillfredsställande sätt. Det är riktigt som här sagts, att kommunerna nu lag m.m. får ökat ansvar på detta område genom att räddningstjänsten tillföres de uppgifter på brandförsvarsområdet som man redan tidigare har haft. Men jag tror trots detta att kommunerna kommer att kunna klara de här uppgifterna. När det gäller förhistorien finns det kanske ändå anledning att påminna om att två utredningar, såväl brandförsvarutredningen som räddningstjänstutredningen, i fråga om länsbrandinspektörerna — den punkt som här särskilt har diskuterats — har kommit till samma slutsats.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
Herr talman! Herr Henrikson har ett underligt sätt att läsa utskottsbetänkanden. I fråga om de stora sakerna i propositionen har jag sagt att jag finner det tillfredsställande att samhällets ansvar för räddningstjänsten nu lagfästs samt att bestämmelser ges för det slag av räddningsingripanden som inte är reglerade, osv., osv., citerat ur betänkandet. Herr Henrikson och jag har sagt precis samma sak i den här frågan. Det finns ingen reservation på den punkten. Dessutom inledde jag mitt anförande med att påpeka att den stora saken i detta sammanhang är vi fullständigt eniga om. Sedan får jag framföra mitt tack till herr Hugosson. Jag frågade utskottets herr ordförande när han trodde att den här utbildningen skulle komma till stånd. Av herr Hugossons initierade anförande om hur det står till med möjligheten att nu utbilda brandmanskap och brandbefäl framgår att det tycks dröja ganska länge, i varje fall tills man får en något så när permanent utbildningsform. Det understryker den verkligt allvarliga invändning jag vill göra mot utskottsordföranden. Han slutade sitt anförande — när jag inte hade möjlighet till replik längre — med att vad jag har sagt inte vilar på sakliga grunder. Jag är djupt bedrövad över en sådan anmärkning, det får jag lov att säga.
Herr talman! Det kanske inte i första hand var mitt sätt att referera utskottsbetänkandet som herr Tobé egentligen vände sig mot, utan det var väl mitt konstaterande att debatten här i huvudsak har kommit att handla om en detalj i sammanhanget. Det i stort sett enda som herr Tobé har sagt i debatten när det gäller frågans betydelse är att den är betydelsefull och att det är ett intressant betänkande. Jag glömde en sak som jag nu blev påmind om av herr Tobé, nämligen frågan om utbildningen. Som herr Tobé säkert känner till är utbildnings 129 frågorna föremål för utredning. Även jag vill uttala det önskemålet att denna utredning arbetar så snabbt att vi snart kan få ett förslag rörande också den frågan.
Herr talman! Jag är naturligtvis väldigt ledsen över att jag har gjort min vän herr Tobé bedrövad. Det var ingalunda min mening, nu när jag snart skall sluta min riksdagssejour, att på något sätt förolämpa honom. Jag vill bara återknyta till vad jag sade i mitt inledningsanförande, att jag anser att en av de allra viktigaste angelägenheterna, när det gäller att få räddningstjänsten att fungera, är utbildningen. Jag understryker på nytt att jag tror att det är nödvändigt, om man skall lyckas, att få utbildningen att fungera bra. Jag kan inte förstå att därför att vi inte nu har en perfekt utbildning på det här området detta skulle vara ett hinder för att vidta provisoriska åtgärder i syfte att möta de mest angelägna utbildningskraven. Det brukar alltid gå att få fram pengar i sådana sammanhang. Expertis finns säkerligen att tillgå. Jag vill därför rekommendera att man fortast möjligt sätter i gång en provisorisk utbildning i väntan på bättre ordnade förhållanden i fråga om lokaler och organisationsformer.
Herr talman!

Jag tog upp detta närmast för att skicka med ett ord till statsrådet, eftersom det har kommit in en framställning från styrelsen för statens brandskola, där man pekar på möjligheten att, tills man får dessa förnämliga lokaler som man hoppas få ute i Rosersberg, finna tillfälliga lokaler i nära anslutning till de nuvarande. I dessa tillfälliga lokaler blir det möjligt att bedriva en praktisk utbildning som man inte minst från kommunalt och fackligt håll har krävt under så många år. Detta får alltså inte dröja därför att utbildningsfrågorna i stort är föremål för utredning.
Herr talman! Jag ber att få tacka för herr Grebäcks senaste sakliga inlägg men vill ytterligare understryka att det brister i logiken. Herr Grebäck grundar sitt ställningstagande på att vi får en bättre utbildning inom det här fältet. Men jag frågade: När får vi den utbildningen? Att döma av vad vi hört här kommer det att dröja ganska länge. Jag vill påpeka att det är inte fråga om att bara utbilda nya kadrar av personal, utan det gäller ju att utbilda dem som redan är anställda. Det kan man inte göra på en gång — det tar många, många år innan man har genomsyrat det svenska brandväsendet med dessa nya inslag.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat mig om jag finner det vara rimligt att reklamskatt tas ut på folders och informationsmaterial från ideella ungdomsorganisationer. Herr Jonsson i Alingsås har frågat mig om jag anser det lämpligt att reklamskatt tas ut på informationsbroschyrer utgivna av ideella organisationer. Reklamskatt utgår på trycksaker som framställs i huvudsakligt syfte att offentliggöra reklam, dvs. i syfte att åstadkomma eller främja avsättning av varor eller tjänster. Ideella föreningars trycksaker blir beskattade endast i den mån de ges ut i sådant syfte.

Herr talman! Eftersom herr Johansson i Skärstad inte kan närvara ber jag att få tacka finansministern för svaret. Det här problemet har uppkommit därför att riksskatteverket i ett förhandsbesked till förbundet Vi unga om en informationsfolder har sagt att foldern får anses framställd i huvudsak för att offentliggöra reklam. Motivet är att trycksaken kommit till för att värva medlemmar till sammanslutningen och till kurser m.m. Eftersom man har tagit ut en medlemsavgift skall foldern vara reklamskattepliktig. I 1 § reklamskatteförordningen sägs att meddelande som har till syfte att åstadkomma eller främja avsättning av vara, fastighet, nyttighet, rättighet eller tjänst och som framställs huvudsakligen i syfte att offentliggöra sådant meddelande, skall vara reklamskattepliktigt. Vad det egentligen handlar om är huruvida ett medlemskap i en organisation skall anses vara ett vederlag — man har ju gjort den tolkningen. Detta ärende har överklagats hos regeringsrätten, och vi kan därför inte ta en diskussion om det aktuella fallet, men reklamskattenämnden har ansett att det inte skall vara reklamskatt på den här typen av broschyrer. Det kan ha sådana konsekvenser att organisationerna får betala skatt om de försöker värva medlemmar till sin förening, och det drabbar då inte bara idrottsrörelsen utan också alla ideella och religiösa organisationer. Om riksskatteverket får igenom sina synpunkter jämställs 5 dessa folders med kommersiell reklam. Man kan verkligen fråga sig om medlemsavgift är att betrakta som ett vederlag. I så fall skulle ett 50-tal organisationer i landet med flera miljoner medlemmar drabbas av detta, och alla deras informationsbroschyrer skulle bli skattepliktiga. Det skulle innebära ett stort ekonomiskt avbräck. Dessutom får det andra konsekvenser, om man går på den linje som riksskatteverket förordar. Då kommer det inte att stämma överens med riksskatteverkets egna anvisningar när det gäller skattefrihet. Tröjor, mössor och liknande klädesplagg som försetts med reklamtext skall enligt dessa anvisningar vara skattefria. Om man nu lägger reklamskatt på informationsbroschyrer kan denna anvisning inte stå kvar. Jag skulle vilja framföra en vädjan till finansministern om en översyn av dessa frågor så att vi får en riktigare tolkning i framtiden eller så att ungdomsorganisationerna på annat sätt kompenseras för de kostnader den här bestämmelsen för med sig.
Herr talman! Också jag tackar finansministern för svaret. Jag hade emellertid väntat mig mera substans i det. Anledningen till de frågor som framställts är den oro som man i dag känner inom ungdomsrörelserna inför de oklara och risiga bestämmelser som råder. Tolkningen är svår och tillämpningen av reklamskatteförordningen skiftar. Det är stora kostnader som de många olika ideella organisationerna drabbas av — det må sedan gälla idrotten, kyrkorna, scoutrörelsen eller nykterhetsförbunden, för att nu bara nämna några av dem som satsar idealitet och ofta personliga medel i ungdomsarbetet. De extra kostnader som man nu drabbas av är också betydande och betungande. Att bestämmelserna är svåra att tolka kan nog varje tryckerifirma intyga. Det bekräftas också av det faktum att man inom de statliga myndigheterna kommer till olika slutsatser om vad som är skattepliktigt eller inte. Föreningar och ungdomsförbund är i den situationen att riksskatteverket betraktat utgivandet av information om den egna organisationen med inbjudan till medlemskap som ”att främja avsättning av tjänst”. Så har skett trots att det i anvisningarna till 18 i reklamskatteförordningen bl.a. sägs följande: ”Med avsättning förstås försäljning eller annan omsättning som normalt sker mot vederlag.” Detta vederlag skulle då vara den eventuella medlemsavgift som upptages inom organisationen. Denna tolkning görs av punktskattesektionen inom riksskatteverket medan reklamskattenämnden — som tillhör samma verk — har den motsatta uppfattningen. Herr Björk i Gävle nämnde att det ligger ett besvärsärende från en ungdomsorganisation hos regeringsrätten. Även jag menar att det inte finns någon anledning att spekulera över utslaget i det aktuella ärendet, men klart är att det, följs med spänning och oro inom hela Ungdomssverige. Om riksskatteverkets beslut ligger fast, har man nämligen ett prejudicerande utslag som innebär att de ideella organisationerna och folkrörelserna drabbas av reklamskatt på information om den egna verksamheten. Detta gäller då även kvalificerad och seriös information i de mest skilda frågor, såsom t.ex. upplysningsverksamhet om alkoholens inverkan på förare i trafiken eller inbjudan till medlemskap i den egna organisationen. Ungdomsorganisationerna får alltså sämre möjligheter att leva vidare, eftersom de måste minska sitt eget informationsmaterial. I finansministerns svar, som jag tyckte var i tunnaste laget, hänvisas just till den författning som ger upphov till så många svåra tolkningar och som har visat sig få så många besvärliga konsekvenser för folkrörelserna. Jag skulle till slut vilja fråga: Anser finansministern dessa konsekvenser ligga i linje med det beslut som regeringen drev igenom beträffande reklamskatten? Om svaret är nej, kommer finansministern då att medverka till att nya bestämmelser utfärdas?
Herr talman! Båda frågeställarna har ju varit mycket angelägna om att inte exponera sig i sak med hänsyn till att frågan är föremål för tolkning i besvärsinstanserna. Men jag tycker mig finna att båda frågeställarna, sedan de deklarerat denna inställning, kastade sig oförskräckt in i en polemik mot riksskatteverket och tog upp en debatt i sak. Jag kan av naturliga skäl inte göra det när frågan nu är föremål för prövning i besvärsinstanserna.
Herr talman! Jag menar självfallet inte att man kan kräva det som finansministern själv nämnde, dvs. att han lägger sig i det aktuella ärende som myndighet nu har att pröva. Men det hade naturligtvis varit angeläget att få veta vilken syn landets finansminister har på den mera principiella delen av frågan. Är det rimligt att man låter en skattebestämmelse, som näppeligen varit avsedd att drabba organisationerna på detta sätt, få denna effekt? Skulle det bli ett negativt utslag för den aktuella organisationen, är det då inte rimligt att vi säger att vi borde ompröva ifrågavarande bestämmelse i reklamskatteförordningen? Det gäller en pålaga som slår hårt mot de ideella folkrörelserna och som borde vara ett skäl att ompröva reklamskattefrågan över huvud taget. Jag tänker inte bredda debatten på denna punkt, men det är inget tvivel om att denna pålaga är så besvärande för ungdomsorganisationer och andra ideellt arbetande folkrörelser att det finns anledning att förvänta sig ett svar från regeringen om hur den ser på denna problematik. Man kan visserligen säga att ungdomsorganisationerna får statsmedel för att klara både sin egen verksamhet och eventuella skattepålagor, men det är också att betänka att reklamskatten tas ut av ungdomsorganisationer som till följd av snäva bestämmelser inte erhåller statsbidrag. Jag tänker på de s.k. tröskelbidragen som utgår till organisationer som inte har fått plats under den aktuella bidragskungörelsen. Vi har många organisationer som drabbas. Jag kan hänvisa till att inom ett nykterhetsförbund har man de senaste veckorna betalat ungefär 5 000 kronor just i reklamskatt på seriös information om trafiknykterhet. Trots att detta material med trafikinfor mation har utformats i samarbete med en statlig myndighet har man ändå råkat ut för den här mycket tunga pålagan.
Herr talman! Herr Turesson har frågat mig om jag i syfte att lindra oljekrisens verkningar vill medverka till att avverkning av brännved från egen skog befrias från skatt. Intäkt genom försäljning av skogsprodukter är skattepliktig. Även värdet av skogsprodukter som den skattskyldige tillgodogjort sig för uppvärmning anses som skattepliktig intäkt. En skattefrihet för brännved från egen skog skulle gynna skogsägare i förhållande till andra inkomsttagare. Jag anser således inte att någon specialregel för skattebefrielse är påkallad för innehavare av egen skog.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
I första hand beror det kanske inte på att vederbörande får en liten ökning av skattebeloppet — den är väl i kronor räknat inte särskilt stor — utan det är snarare så, att den enskilde som drabbas känner sig småaktigt behandlad. Jag tror att det finns väldigt många människor i den här situationen som har en praktisk syn på saken och tycker att det ligger något positivt även för vårt land i att man använder inhemskt bränsle i stället för importerat. Men när de känner sig småaktigt behandlade har det naturligtvis bidragit till att de gått över till olja och struntat i handelsbalansen. I dag har vi verkligen anledning att beklaga det. Det hade ju i dagens oljekrissituation varit ganska bra, om några tiotal eller hundratal tusen bostadslägenheter hade uppvärmts med ved i stället för med importerad olja. Man borde kanske ha anledning att räkna med att det ligger i allas intresse och gynnar alla, om man utnyttjar en sådan möjlighet att minska förbrukningen av importerat bränsle. Men så vill inte finansministern se det. Han vill inte gå med på någon skattebefrielse i det här fallet, därför att det, som han säger, ”skulle gynna skogsägare i förhållande till andra inkomsttagare”. Jag kan inte ansluta mig till ett så begränsat synsätt, herr finansminister. Jag menar i stället att skattebefrielse skulle stimulera till användning av brännved i stället för olja och därigenom gynna hela detta lands befolkning. Därför beklagar jag finansministerns fiskaliska syn på den här frågan. Jag vet att vi många gånger haft debatt om den här i kammaren, och jag är övertygad om att vi får flera sådana debatter — men vi kommer att få dem i ett annat parlamentariskt läge än dagens.
Herr talman! Jag vill erinra herr Turesson om att så länge som det finns möjligheter, även i ett annat parlamentariskt läge, utgår jag ifrån att riksdagen skall vara besjälad av tanken att finansministern och skattemyndigheterna bör mäta med samma sked när det gäller olika kategorier av medborgare. Jag skulle bli besviken om inte så skulle vara fallet, även om jag är beredd på en reservation från herr Turesson. Nu betalar en jordbrukare skatt för det han tar ut ur sin egendom — det må vara mjölk, fläsk, ägg, grönsaker eller potatis. Det sker en schablonmässig värdering, och så läggs en schablonmässig beskattning ovanpå. Jag finner det högst förunderligt att man skulle rycka ut en produkt och göra gällande att den skulle behandlas på ett annat sätt. I det här fallet föreslår herr Turesson att man skulle ta ut brännveden. Nu är det faktiskt hittills få som eldar med brännved. Oljan är ett bekvämt och förnämligt uppvärmningsmedel, och jag är alldeles övertygad om att också de flesta jordbrukare har gått över till oljeeldning. Då kan man fråga sig: Betyder det att vi får förstörelse av en naturtillgång genom att brännveden inte längre kommer till nytta? Förr i världen, innan det fanns olja och andra bekväma bränslen, högg man kastved och eldade med björkved, barrved och blandved. Men nu är ju situationen annorlunda. Vi har möjligheter att ta hand om den råvaran i den andra skogsmanufaktureringen — i massaindustrin, i sliperierna, som sönderdelar veden för vidare produktion av papper. Då får vi ett större värde i veden. Jag skulle kunna försäkra herr Turesson om att man inte spiller bort några naturtillgångar om man avstår från att elda upp veden i spisen och kakelugnen. Vi kan tyvärr komma i den situationen att vi måste fundera i herr Turessons banor, men då är det ett annat motiv som ligger bakom, nämligen det enkla motivet att vi inte har någonting att elda med och att vi ju inte kan sitta och frysa alltför hårt i våra bostäder.
Herr talman! Till det senast anförda vill jag säga att om finansministern gav sig ut i våra skogar där avverkningar skett efter moderna metoder i dag, så skulle finansministern få se att där ligger oändligt mycket virke kvar som det inte lönar sig att ta hand om till industrin och som skulle vara utmärkt väl användbart som brännved. Det är klart att olja är ett bekvämt och förnämligt bränsle, men en förutsättning för att man skall kunna utnyttja detta bekväma och förnämliga bränsle är att man har olja. Nu har vi ont om olja. Ved är inte bekvämt, och ved är jobbigt att ta vara på och dyrbart att forsla hem. Därför är inkomsten av den egna brännveden mycket diskutabel, om den över huvud taget finns. Det gör det så mycket mer orimligt att beskatta den s.k. förmånen. Annars är jag naturligtvis helt överens med herr Sträng om att vi skall mäta med samma sked. Men i det här fallet, herr Sträng, är skeden så liten — en liten, liten mockasked — att det man kan ta med den skeden är helt oväsentligt i fråga om att bringa rättvisa mellan olika kategorier människor.

Herr talman! Fru Anér har frågar mig om en rådgivande grupp med parlamentarisk förankring kommer att knytas till arbetet på 1975 års folkoch bostadsräkning. Förslag om genomförande av en ny folkoch bostadsräkning har givits in av statistiska centralbyrån. Inom finansdepartementet pågår för närvarande beredning av frågor rörande omfattningen av och formerna för en eventuell folkoch bostadsräkning 1975. I avvaktan på resultatet härav är jag inte beredd att uttala mig i den av fru Anér väckta frågan.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr finansministern för svaret på frågan. Svaret var bättre än jag hade väntat, för det var åtminstone inte ett klart avslag. Jag kan alltså fortfarande hoppas på ett bättre svar nästa gång. Jag behöver ju inte påminna herr finansministern eller kammaren om att det var ganska svårt att få svenska folket att fylla i blanketterna för folkoch bostadsräkningen 1970 och att det blev mycket dyrare än man hade beräknat. Av den anledningen, om inte av någon annan, måste det anses viktigt att medborgarna år 1975 kan känna ett fullständigt förtroende för den nya folkoch bostadsräkningen, så att de har någon annan motivation än länsstyrelsens viten att svara fullständigt och korrekt. I folkpartiet anser vi fortfarande att det bästa sättet att grunda detta förtroende är att en parlamentarisk nämnd får vara med om att bestämma hur folkoch bostadsräkningen skall utformas. Det är ju väldigt bra att statistiska centralbyrån frågar de s.k. konsumenterna vad de vill veta om oss, men det är minst lika nödvändigt att leverantörerna, dvs. vi alla, också får säga sitt ord. Jag skall bara nämna ett par punkter där svenska folket kan vilja yttra sig. 1. Utformningen av blanketterna måste ske med hänsyn till dem som skall fylla i dem och inte bara med hänsyn till dem som skall bearbeta dem. 2. Det måste göras otvetydigt klart vilka uppgifter man är lagligt skyldig att lämna in, och varför. 3. Om det är vissa uppgifter som det inte är lika nödvändigt att lämna som andra uppgifter, så måste detta göras klart. mål måste utformas så att den verkligen når alla. Man kan t.ex. inte utgå från att alla svenskar har laglig skyldighet att se på TV varje kväll, så att de måste veta vad som har meddelats där. 5. Folk måste få klara och detaljerade besked om hur sekretessen kring upplysningarna bevaras, både inne i själva systemet och mot yttre våld och stöld. Här råder stor ovisshet och okunnighet men också en högst berättigad osäkerhet, eftersom det fysiska stöldskyddet är ett ganska försummat kapitel i en hel del institutioner. 6. Det måste slutligen göras alldeles klart varför och i vilka speciella fall personnumren kommer att följa de inlämnade uppgifterna och hur man i så fall försäkrar sig mot missbruk av dem. Jag har fullt klart för mig att i dessa frågor sitter statistiska centralbyråns personal inne med fackkunskaperna och vi riksdagsmän representerar lekmännen. Men det är lekmän, utan minsta datakunskap, som skall fylla i blanketterna på ett sådant sätt att de blir till någon nytta för myndigheterna. Därför är det lekmännens frågor som måste få komma fram och bli besvarade och lekmännens krav på hur upplysningen skall se ut som måste beaktas.
Herr talman! Herr Andreasson har frågat mig om jag bemärkt att de lokala skattemyndigheterna påfört förseningsavgift för många mindre företagare, som avgivit självdeklaration först före den 31 mars, och om jag vill medverka till en bättre information angående tiden för avlämnande av självdeklaration för dessa grupper. Frågan torde avse sådana företagare som inte varit bokföringsskyldiga men som redovisat sin inkomst bokföringsmässigt och med vinstoch förlustkonto. För dessa gäller den vanliga deklarationstidpunkten, den 15 februari. Företagare, som är bokföringsskyldiga och vilkas räkenskapsår avslutas senare än den 31 oktober året före taxeringsåret, har däremot en förlängd deklarationstid till den 31 mars. Riksskatteverket ombesörjer utan direktiv från min sida att information om dessa regler kommer de skattskyldiga till del. Jag har emellertid uppmärksammat den här berörda frågan, och den är under övervägande i finansdepartementet.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

Att man lämnat sin deklaration senast den dagen har inte medfört några påföljder, och anmaning att lämna självdeklaration tidigare har inte utsänts. Så kom förseningsavgiften in i bilden, och de lokala skattemyndigheterna har påfört många företagare förseningsavgift eller utsänt meddelande om att man ifrågasätter om inte sådan avgift bör påföras vederbörande. Därvid anges som skäl att bokföringsskyldighet inte synes föreligga. Man stöder sig på den bestämmelse i 2 § bokföringslagen som stadgar att ”om rörelse — — — vanligen drives utan biträde av flera än make och barn under sexton år samt två andra personer” föreligger inte bokföringsskyldighet. Detta har förorsakat stor osäkerhet bland företagarna. Många mindre företagare, som alltid inlämnat sin deklaration senast den 31 mars, vet faktiskt inte om de är bokföringsskyldiga eller ej och vet därmed inte heller vid vilken tidpunkt deklaration skall avges. Jag är tacksam för finansministerns besked att riksskatteverket kommer att ge information, och jag är också tacksam för att finansministern uppmärksammat frågan och har saken under övervägande i departementet.
Herr talman! Herr Rydén har frågat mig om jag tänker befria idrottsföreningarna från de skattepålagor, som drabbat verksamheten och starkt försämrat deras ekonomi. Vid inkomstbeskattningen av idrottsföreningarna gäller regler som är tämligen generösa. Någon inkomstbeskattning av betydelse är därför sällan aktuell. I de fall föreningarna har anställd personal är de naturligtvis skyldiga att betala arbetsgivaravgift i vanlig ordning. Idrottsföreningarna får betala mervärdeskatt vid inköp av skattepliktiga varor och tjänster. Någon inskränkning i denna beskattning utöver den skattefrihet som redan gäller för idrottssammanslutningarnas tidningar och tidskrifter övervägs inte. Ej heller övervägs några särbestämmelser i fråga om andra indirekta skatter som kan belasta idrottsföreningarnas verksamhet eller i den spelskatt om 5 procent på omsättningen som den 1 april i år infördes på bingospel i stället för tidigare stämpeloch lotterivinstbeskattning av sådant spel. Denna ståndpunkt överensstämmer med den riksdagen intog i samband med antagandet av spelskatteförordningen. Jag vill slutligen erinra om att idrottsföreningarnas inkomstbeskattning för närvarande övervägs inom föreningsskatteutredningen. Denna väntas redovisa resultatet av sitt arbete under år 1974.

Herr talman! Idrotten är en av våra allra största och mäktigaste Torsdagen den folkrörelser, och den måste på alla sätt stimuleras av samhället, inte minst 6 december 1973 ekonomiskt. Jag ber att få tacka för det svar som finansministern här har lämnat, Om åtgärder för att även om jag hade hoppats att det skulle innehålla någonting som kunde minska förbrukninginge hopp för framtiden. Jag har ställt min fråga till finansministern en av flytande bränsle därför att jag under den senaste tiden har fått en mängd brev från landets idrottsfolk och idrottsföreningar som nu har fått det svårt med sin ekonomi. Föreningarna har därför stora svårigheter med att hålla verksamheten i gång i samma utsträckning som tidigare. I ett par fall som relaterats för mig i dessa brev har man t.o.m. fått lägga ned arbetet, och det går tyvärr ut över ungdomsverksamheten. I de två fallen gällde det ett par ungdomsavdelningar med ett 40-tal pojkar och flickor i varje som fått lägga ned verksamheten. Det är verkligen mycket beklagligt när sådant händer. Enligt vad vi nu kan överblicka är det som har slagit starkast på idrottsföreningarnas ekonomi konsekvenserna av det beslut som riksdagen tog om den S-procentiga skatten på bingospel. Många idrottsföreningar måste för att klara sin ekonomi förstärka finanserna med bingospel. Jag har i någon tidning sett att finansministern sagt — jag vet dock inte om han där är rätt citerad — att den S-procentiga skatten inte skulle innebära någon förändring jämfört med tidigare, då vinsterna beskattades, men där har det blivit en stor skillnad. Vi kan nu överblicka resultaten av den 5-procentiga skatten, och den har visat sig slå betydligt hårdare. Tidigare, när vinsterna beskattades, kunde man undvika skatt genom att inte använda sig av för höga vinster. Man behövde ju inte skatta för vinster under 200 kronor. Nu däremot måste man lägga 5 procent på hela omsättningen, vilket gör att en förening som spelar för exem pelvis 400 000 — 500 000 kronor om året — vilket inte är ovanligt — drabbas av en extra pålaga på 5 procent, dvs. 20 000 — 25 000 kronor. Föreningsskatteutredningen, som finansministern talar om i slutet av svaret, kanske kan ge något för framtiden. Jag vill i varje fall hoppas på det.
Herr talman! Herr Werner i Tyresö har bett mig upplysa om åtgärder har vidtagits inom krigsmaktens verksamhetsområde i syfte att minska förbrukningen av flytande bränsle motsvarande vad som vidtagits respektive planeras inom det civila. Med anledning av Kungl. Maj:ts cirkulär nr 821 år 1973 till 13 statsmyndigheterna om besparingsåtgärder vid förbrukning av energi har överbefälhavaren i samråd med överstyrelsen för ekonomiskt försvar utfärdat tillämpningsföreskrifter för krigsmakten. I föreskrifterna anvisas olika åtgärder i energibesparande syfte inom uppvärmnings-, belysningsoch transportsektorerna. Vidare skall inom varje myndighet utses ”sparledare” med uppgift att följa besparingsåtgärderna och att utarbeta

Herr talman! Jag vill gärna framhålla att förbrukningen av drivmedel inom försvaret, åtminstone när det gäller armén och marinen, är förhållandevis liten. Det rör sig om 0,5 procent av den totala förbrukningen av bensin i landet och om ungefär 0,8 procent av den totala förbrukningen av dieselbrännoljor. Herr Werner nämnde speciellt flyget. Det är självklart att åtgången av drivmedel där är större. Det är emellertid speciella drivmedel som används för jetflyget, och de kan inte användas inom någon annan sektor av samhället. Men jag medger att vi självfallet skall spara där också. Jag vill emellertid ändå understryka att de flygtider vi i dag tillämpar är mycket pressade. Därför kan vi inte tänka oss att avstå från att bedriva övningar eller upprätthålla de bevakningsuppgifter som flyget normalt har även i fredstid.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

Herr talman! Herr Björck i Nässjö har bett mig lämna ett klarläggande besked om de tidningsuppgifter som förekommit om en nedskärning av tillverkningen av flygplan 37 Viggen. I proposition angående vissa organisationsoch anslagsfrågor m.m. rörande försvaret anförde dåvarande försvarsministern att han räknade med att ”antalet hittills beställda flygplan 37 i huvudsak skall vara tillräckligt för att ombeväpna attackoch spaningsförbanden samt för skolflygverksamheten”. Detta uttalande äger fortfarande sin giltighet. Hittills har 175 flygplan beställts. I oktober i år har försvarets materielverk i samråd med chefen för flygvapnet föreslagit att ytterligare flygplan skall beställas. Frågan övervägs för närvarande inom försvarsdepartementet.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr försvarsministern för svaret på min enkla fråga. Jag bad i frågan om ett klarläggande besked om de tidningsuppgifter som hade förekommit rörande en nedskärning av produktionen av flygplan 37 Viggen. Tyvärr kan jag inte med bästa vilja i världen säga att herr försvarsministerns svar är klarläggande. Jag finner att oklarheten kvarstår. Det är en gammal uppgift att vi har beställt 175 flygplan. Tidningsuppgifterna har talat om att man skulle minska takten i tillverkningen inom det här 17S5-kontraktet och kanske gå ned till en så låg produktionssiffra som litet drygt 20 flygplan per år. Jag skulle vilja fråga försvarsministern om han kan lämna kammaren ett besked om vilken produktionstakt inom 175-kontraktet som regeringen har fastnat för. Det är det som denna fråga gäller. Dessutom skulle jag vilja fråga om tidningsuppgifterna är helt gripna ur luften och om det sålunda inte har skett någon förändring när det gäller inriktningen av tillverkningen. Det finns, herr talman, en mycket stor oro bland de anställda i Linköping, och det finns naturligtvis också en oro inom försvaret om att man ånyo skall börja ändra på Viggentillverkningen. Där har tidigare skett en ordentlig nedskärning, fram för allt som en följd av 1972 års olyckliga försvarsbeslut.
Herr talman! Jag tycker inte att herr Björck i Nässjö har en sådan helhetssyn på denna fråga som man bör ha. Jag betonade att någon förändring i fråga om gjorda beställningar inte har skett. Vad som nu har skett är att materielverket och flygvapnet har aktualiserat eventuella ytterligare beställningar. Man har fått uppfattningen att anskaffningskostnaderna inte har blivit så höga som man hade räknat med tidigare, här kommer också prisregleringstillägget m.m. in i bilden. Det finns alltså ytterligare medel, som kan användas för att gå längre än vi hittills gjort i fråga om beställning av plan, och det är den frågan vi nu överväger. Men produktionstakten beträffande försvarsbeställningar i Linköping eller på annat håll kompliceras av att företagen även har civil tillverkning och/eller försäljning på utlandet. Därför är det helt orimligt att säga att försvarsdepartementet skall ge besked om hur personalen skall sysselsättas i ett visst läge. Det måste självfallet företaget ha ansvar för, och därför har jag inte anledning att säga något annat än jag har sagt i dag, nämligen att det som är aktuellt är om vi skall beställa flera plan än riksdagen hittills har fastställt. Jag kan inte se att det har vidtagits åtgärder som på något sätt förändrar möjligheterna att producera flygplan så att det av riksdagen uppställda programmet skall kunna fyllas.
Herr talman! SAAB i Linköping är säkert medvetna om sitt ansvar. Företaget har också under de senaste åren lyckats sälja flygplan till Danmark, Österrike och Finland, det har börjat vidta mått och steg för att få en civil produktion av flygplan, det har startat datatillverkning, biltillverkningen har ökats kraftigt etc. Men jag vill fråga försvarsministern: Får jag tolka svaret så att regeringen överväger en ökning av antalet flygplan 37 Viggen och att det för närvarande inte är fråga om någon minskning i takten inom 175-kontraktets ram — alltså det kontrakt som regeringen har skrivit under? Vi kan lämna de exportflygplan som det här är fråga om åt sidan.

Herr talman! Det är alldeles uppenbart att regeringen inte bryter ett kontrakt som den har ingått, men det är självklart att vi har vissa möjligheter att bestämma vilka typer av plan vi vill ha fram och i vilken takt vi vill ha dem. Men det är också uppenbart att varken herr Björck i Nässjö eller jag har anledning att i detta avseende binda oss hårdare än vad som är förnuftigt.
Herr talman! Jag delar helt försvarsministerns uppfattning att vi inte i onödan skall binda oss hårt, men jag har ännu inte riktigt förstått om regeringen har ändrat på produktionstakten inom 175-kontraktets ram. Det är detta det gäller; inte totala antalet enheter. Skall vi tillverka 20, 24 eller kanske 29 plan per år? Den frågan kvarstår obesvarad, men den är avgörande för de anställdas situation inte bara i Linköping utan också på de orter som bedriver legotillverkning för SAAB:s räkning.
Herr talman! Herr Björck måste acceptera det synsätt som jag har här, att ett enskilt företag som har en del av sin tillverkning baserad på försvaret inte kan gå till riksdagen och säga att det är försvaret som bär ansvaret för det sätt på vilket beställningarna disponeras och läggs in i produktionen. Det måste ankomma på företaget självt att avgöra hur den processen skall organiseras och på vilket sätt arbetskraften skall utnyttjas.
Herr talman! Självfallet skall företaget ta det ansvaret. Jag har heller inte på något sätt bestritt det — jag har däremot gång på gång frågat, om regeringen inom 175-kontraktets ram har ändrat produktionstakten. Ansvarsfrågan kan vi här lämna därhän.

Herr talman! Herr Berndtson har frågat mig, om den ifrågasatta begränsningen i tillverkningen av flygplanet Viggen föranleder några åtgärder från statsmakterna för att bereda de anställda civila sysselsättningsalternativ. Av försvarsministerns besked angående försvarets beställning av flygplan 37 framgår att hittills beställda flygplan i huvudsak är tillräckliga för försvarets behov. Vidare framgår att frågan om viss ytterligare beställning för närvarande övervägs inom försvarsdepartementet. Planeringen av produktion och sysselsättning åvilar i första hand företaget. Det bör vara möjligt för företaget att finna en för de anställda acceptabel lösning. Samhällets stöd till den enskilde kommer givetvis att stå till förfogande om trots allt uppsägningar måste ske.

Herr talman! Det förhållandet att tiotusentals människor är sysselsatta med militär produktion skapar speciella problem, och att den militära tillverkningen i hög grad är koncentrerad till några orter förstärker problemen. Vänsterpartiet kommunisterna har vid flera tillfällen begärt ett civilt program för utnyttjande av resurserna vid en nedskärning av krigsmaterielbeställningarna. Nu finns det tyvärr inget sådant program, och detta får vi också av och till påminnelser om genom att anställda hotas av arbetslöshet när den militära produktionen av en eller annan anledning begränsas. Men vad kan man då göra i olika situationer som uppstår? Det har pågått en diskussion om begränsning av tillverkningen av flygplanet Viggen. En sådan begränsning skulle medföra att omkring 400 anställda vid SAAB-Scania i Linköping blev utan arbete. Jag har därför ställt frågan till inrikesministern, om detta förhållande föranleder några åtgärder från statsmakterna för att bereda de anställda civila sysselsättningsalternativ. Jag tackar för svaret på frågan, men jag tycker tyvärr inte det ger besked om det som jag egentligen var ute efter. Försvarsministerns besked — som inrikesministern hänvisar till — berör frågan om den fortsatta militära produktionen vid företaget. Jag är heller inte övertygad om att man kan nöja sig med att bara säga att ansvaret för produktionen och sysselsättningen åvilar företaget i fråga. Det är alldeles självklart att man måste kräva av ett företag som SAAB-Scania att det satsar på civil produktion jämsides med vad man nu sysslar med, men jag tycker inte att detta befriar statsmakterna från ansvaret för de anställdas trygghet. Det är ändå miljardrullningen till militära ändamål som har utgjort grunden för dessa företags utveckling. Och de anställda finner det inte orimligt med en särskild statlig satsning för att främja övergången till civil produktion.

Herr talman! Av mitt svar framgick alldeles klart att jag ingalunda befriar sam hället från ansvar för de enskilda människor som drabbas av uppsägningar och arbetslöshet. Men jag slår också fast i mitt svar det som försvarsministern också strök under, nämligen det självklara faktum att företaget har ett huvudansvar för sina anställda. När jag är optimistisk i mitt svar är jag det därför att detta företag är ett stort företag med produktion på många platser och inom flera sektorer. Jag menar att samhället har både skyldighet och rätt att kräva betydande insatser av företag när sysselsättningsproblem uppstår på grund av en omläggning av produktionen. Flera av de arbetsmarknadspolitiska beslut som vi nyligen fattat i detta hus går just ut på att ge ökat ansvar åt företagen. Jag vill peka på lagstiftningen om anställningstryggheten, jag vill peka på främjandelagen. Alla dessa åtgärder är just till för att lägga på företagen ett ökat ansvar och ge de anställda större trygghet. Sedan är jag medveten om att i sista ändan blir det samhället som får ta på sig ansvaret för de enskilda som drabbas. Givetvis har samhället också möjligheter att hjälpa till genom lokaliseringspolitiska medel osv. Men för dagen anser jag att de anställda vid detta företag kan känna trygghet. Jag tror att det finns möjlighet att bereda dem annan sysselsättning.
Herr talman! Samhällets stöd till den enskilde framgick visserligen av svaret — men naturligtvis ges det inom de ramar som gäller vid varje tillfälle. Vad jag är ute efter är om inte samhället har ett speciellt ansvar för att annan produktion kommer till stånd vid detta företag. Jag är medveten om att de anställda också kräver åtgärder från företagets sida, och jag vill understryka att så måste ske, men det befriar inte statsmakterna från att känna ett speciellt ansvar för en sysselsättning som i hög grad har byggts på beslut av riksdag och regering. Vårt krav på ett program för civilt utnyttjande av de resurser som i dag är bundna till militär produktion kan inte avvisas hur länge som helst. Jag har tidigare vid något tillfälle fått svaret att frågan följs i olika departement, och jag hoppas verkligen att så sker. Men är det inte hög tid att detta studium och detta följande av frågan också leder fram till konkreta åtgärder i fråga om alternativa sysselsättningar? Det är inte tillräckligt att följa frågan, man måste också kunna anvisa vägar som ger resultat. Och jag tror fortfarande att det föreligger ett starkt behov av ett långsiktigt program för civil alternativ sysselsättning.
Herr talman! Jag är helt medveten om alla de problem som uppstår när en sådan här situation inträffar. Men min principiella uppfattning, som jag håller fast vid, är att företaget skall ha huvudansvaret. Vi skall inte ta ifrån företagen ansvaret och lägga det på samhället; den lagstiftning vi har genomfört går ut på ökat ansvar hos företagen. Sedan är det klart att om företaget inte utnyttjar sin kapacitet för civila beställningar — men det vet vi för dagen ingenting om — skall samhället trycka på, och det är vi beredda att göra i hög grad om det behövs.

Herr talman! Herr Romanus har frågat mig om socialstyrelsens tobaksutredning kommer att behandlas så att åtgärdsprogrammet kan sättas i gång senast i början av nästa budgetår. Sedan Kungl. Maj:t uppdragit åt socialstyrelsen att redovisa en allsidig medicinsk undersökning rörande tobakskonsumtionen och lägga fram förslag till lämpliga åtgärder mot tobakens skadeverkningar tillsatte socialstyrelsen en särskild utredningsgrupp för detta uppdrag, benämnd tobaksutredningen. Utredningen överlämnade sin rapport i ämnet till socialstyrelsen i juni 1973. Rapporten har tryckts och under hösten 1973 sänts ut på remiss till bl.a. vissa vetenskapliga råd, Svenska läkaresällskapet och Riksföreningen mot cancer. Avsikten med remissen är att få underlag för en allsidig vetenskaplig bedömning av frågan. Remissyttrandena beräknas föreligga före årsskiftet. Enligt vad jag inhämtat avser socialstyrelsen därefter att i början av år 1974 överlämna sitt förslag om åtgärder i tobaksfrågan till Kungl. Maj:t. När styrelsens förslag föreligger kommer det så snart som möjligt att tas upp till prövning i vanlig ordning.

Herr talman! Låt mig som bakgrund få påminna om riksdagens tidigare behandling av frågan om åtgärder för att minska tobaksrökningen och de skador som den förorsakar. 1968 beslöt riksdagen att begära en utredning av frågan om åtgärder för minskad tobakskonsumtion. 1970 upprepade riksdagen det kravet, eftersom ingen utredning hade tillsatts. I januari 1971 förklarade finansministern att regeringen inte tänkte tillsätta den utredning riksdagen hade begärt, utan nöjde sig med att massmedieutredningen hade fått i uppdrag att syssla med frågan om möjlighet att förbjuda tobaksreklam. Regeringen meddelade detta i en skrivelse till riksdagen. Då väcktes i januari 1971 ännu en motion om en utredning, och frågan om regeringens sätt att fullgöra riksdagens uppdrag togs upp i konstitutionsutskottets granskningsarbete. Den 11 mars 1971 uppvaktades regeringen av Nationalföreningen för upplysning om tobakens skadeverkningar och av representanter för en rad stora folkrörelser. Den 12 mars — alltså dagen efter — uppdrog socialministern åt socialstyrelsen att göra en utredning som skulle dels redovisa de medicinska synpunkterna på tobakens skadeverkningar, dels föreslå åtgärder för att minska dessa. Senare på våren uttalade riksdagen, när man behandlade motioner i tobaksfrågan, att utredningsarbetet skulle utföras med skyndsamhet. I december 1971, alltså nio månader efter det att uppdraget gavs, tillsatte socialstyrelsen tobaksutredningen, som i juni i år lade fram ett betänkande som är mycket värdefullt — det vill jag understryka även om jag inte tar ställning till varje detalj i betänkandet. Nu har det alltså skett en remissbehandling som, såvitt jag förstår, kommer att avslutas i år. Denna remissbehandling har, om jag förstått det rätt, huvudsakligen skett inom socialstyrelsen, men remissyttranden har även inhämtats från vissa utomstående organisationer. Frågan kommer sedan att behandlas av socialstyrelsen i januari eller februari. Jag ber att få tacka för svaret, även om jag beklagar att det inte innehöll något konkret besked. Jag vill därför ställa ett par följdfrågor. Kommer utredningen därefter att återigen skickas ut på remiss, och när avser regeringen att ta ställning till de förslag som framförts i utredningen? Och när får riksdagen eventuellt möjlighet att ta ställning till vissa av förslagen? Och framför allt: Kommer man att reservera medel för att kunna börja genomföra dessa förslag under loppet av nästa budgetår? Om så blir fallet, sker det sex år efter det att riksdagen första gången uttalade sig för en sådan här utredning. Om det inte sker under nästa budgetår, kommer det att ha gått mer än sex år sedan riksdagen begärde dessa åtgärder, och det kan knappast hävdas att ett sådant handlingssätt skulle stå i överensstämmelse med riksdagens många gånger uttalade önskemål, framför allt med tanke på att detta är vår största hälsofråga; uppskattningsvis dör ca 5 000 människor varje år för tidigt på grund av tobaksrökning. Då kan jag inte finna att det är acceptabelt att man ytterligare förhalar verkställigheten av dessa åtgärder. Därför ber jag att få svar på mina följdfrågor.
Herr talman! Denna korta frågestund ger mig inte anledning att gå in på någon historisk beskrivning av det slag herr Romanus nyss lät oss lyssna till. Mycket skulle vara att säga om detta. Jag vill emellertid peka på — det nämnde herr Romanus — att utredningsuppdraget lämnades till socialstyrelsen i mars 1971. I juni 1973 kom styrelsens utredningsgrupp med sin mycket värdefulla och viktiga rapport. För att så snabbt som möjligt göra rapporten tillgänglig för en bred allmänhet och därigenom få till stånd en debatt i tobaksfrågan lät socialstyrelsen trycka rapporten redan innan styrelsen behandlat den. Som jag nämnde i mitt frågesvar har rapporten gått ut bl.a. till vissa vetenskapliga instanser för granskning. Frågan om tobaksrökningens verkningar är, herr Romanus, både svår och mångfasetterad och jag anser att socialstyrelsen har visat både ambition och grundlighet när det gällt att behandla den. Nu kommer socialstyrelsen, som jag har sagt i mitt svar, att pröva frågan efter remissbehandling. Det får vi avvakta. Jag har vidare klart meddelat att när styrelsens förslag föreligger kommer det att så snart som möjligt tas upp till prövning i vanlig ordning. Sedan, herr talman, bara ett ord till. Som jag redan sagt kommer alltså detta förslag, när det föreligger, att tas upp till behandling. Men, herr Romanus, glöm inte bort — jag vill erinra om det — att socialstyrelsens nämnd för hälsovårdsupplysning ju redan bedriver en omfattande information om tobakens skadeverkningar. Denna information, som finansieras från anslaget till hälsovårdsupplysning, bedrivs bl.a. i form av studiedagar och kurser för vissa viktiga målgrupper såsom lärare, ungdomsledare och medicinalpersonal. Jag vill här nämna också det mycket värdefulla arbete som utförs av Nationalföreningen för upplysning om tobakens skadeverkningar. Ett omfattande informationsoch upplysningsarbete är med andra ord på gång här i landet. Jag hoppas att herr Romanus känner till det.

Herr talman! Det är inte obekant för mig att ett sådant upplysningsarbete pågår. Jag har någon gång efter fattig förmåga deltagit i detsamma. Men det är också helt klart för mig att verksamheten är fullkomligt otillräcklig. Här satsas i år någonting i storleken en halv miljon kronor på upplysning och åtgärder mot denna vår största hälsofara. Var och en som sysslar med detta inser att resurserna är helt otillräckliga. Därför är det så oroande, att socialministern i dag inte kan ge ett klart besked om att man i varje fall under nästa budgetår kommer att vidta åtgärder av en annan storlek, med underlag i utredningsrapporten. Jag blir litet oroad, när socialministern säger att frågan om tobaksrökningens medicinska verkningar är så svår och komplicerad att ytterligare remissbehandling krävs. Jag är medveten om att vissa detaljer fortfarande är omdiskuterade, men efter alla dessa år av utredningar är helhetsbilden ändå fullständigt klar. Det som givit mig anledning att ta upp denna fråga är bl.a. de ' tidningsuppgifter som jag har sett denna vecka. Jag behöver bara påminna om den löpsedel från en stor daglig tidning som talar om att forskarna nu säger att personligheten är farligare än rökning. En tidning skriver: ”Rökning ofarlig säger forskare.” Sådana tidningsuppgifter är farliga, därför att många människor, som har svårt att sluta röka, naturligtvis gärna vill tro på dem. Jag vill mot denna bakgrund bara fråga socialministern: Är det denna typ av undersökningar — jag skall inte gå in på dem i detalj, men det finns mycken kritik att rikta mot dem — som man tänker på, när man säger att frågan är så komplicerad? Håller herr Aspling med om att inte heller denna tvillingundersökning ändrar slutsatsen, att en kampanj mot tobaksrökningen är den största och viktigaste enskilda åtgärd som kan vidtas för att förbättra svenska folkets hälsotillstånd?
Herr talman! Den här frågan har många aspekter, det vet herr Romanus, bland annat finns det här en koppling till tryckfrihetsförordningen. Riksdagen antog i våras ett vilande grundlagsförslag vad gäller tryckfrihetsförordningen som i hög grad berör reklamen och därmed också tobaksreklamen. Det är en av de aspekter som säkerligen ger anledning till prövning i framtiden. Jag skall inte här diskutera den senaste forskningsrapporten, men det är klart att den är ett bidrag till kunskap i denna fråga. Jag kan försäkra herr Romanus liksom jag har gjort tidigare att denna fråga skall på intet sätt fördröjas. Men vi har anledning att i sedvanlig ordning avvakta socialstyrelsens kommande slutsatser efter remissbehandlingen. Självfallet skall vi sedan se till att vi så snart som möjligt kan slutligt pröva det här spörsmålet.
Herr talman! Bara ett par ord till om den senaste undersökningen. Det har talats om att man har följt 18 000 tvillingar under den tid rapporten avser, och det låter ju väldigt imponerande. Men sedan har vi fått reda på att bland de enäggstvillingar i materialet, som har olika rökvanor, har endast 63 dödsfall inträffat, och då förstår man att det inte går att dra några slutsatser, i synnerhet inte att rökningen skulle vara ofarlig. Och när undersökarna har skilt på tvillingar med olika rökvanor, så förhåller det sig inte alltid så att vissa har rökt och andra inte. Man har också tagit med sådana tvillingpar där den ene rökt litet mer än den andre, fall där den ene har slutat röka osv. Jag tror att socialministern är medveten om att det kan riktas mycken kritik mot den här undersökningen. Det vore därför bra om han kunde instämma med mig i att undersökningen inte ändrar på huvudbilden, nämligen att en begränsning av rökningen är den viktigaste hälsofrämjande åtgärd som över huvud taget kan vidtas i vårt land. Dessutom blev jag litet oroad när socialministern sade att frågan skall behandlas i vanlig ordning. Vanlig ordning på detta område är ju, att det gick två år efter det att riksdagen hade begärt en utredning innan regeringen gav direktiv om den. Sedan socialstyrelsen fått direktiv tog det nio månader att tillsätta utredningen. Nu är det snart ett halvår sedan utredningen färdigställdes, och fortfarande har regeringen inte fått hand om den. Skall det nu bli en ny remissomgång? Kan inte socialministern lämna besked om att man i varje fall under nästa budgetår kommer att börja sätta utredningens förslag i verket? Annars finns det sannerligen anledning att vara oroad.

Herr talman! Herr Johansson i Holmgården har frågat mig om jag är beredd att medverka till att kronan ersätter enskild same för renar som rivits av rovdjur med det belopp som av domstol fastställts samt därutöver för livdjursvärde och statligt pristillägg. Jag vill först erinra om att 1967 års riksdag antog riktlinjer för ersättning till samerna för rovdjursrivna renar. Regeringen har uppdragit åt naturvårdsverket att i maj varje år vidta de ändringar av beloppen som finnes behövliga med hänsyn till prisutvecklingen i fråga om renar. I ett till jordbruksdepartementet inkommet ärende har yrkats att det belopp som domstol fastställt skall gälla även för rovdjursrivna renar. Ärendet har remitterats till naturvårdsverket. Jag är inte beredd att ta ställning i frågan förrän jag fått naturvårdsverkets remissvar.
Herr talman! Jag tackar för svaret, även om det inte gav det besked som jag gärna skulle ha önskat. Detta kan tyckas vara en liten fråga, men för dem det gäller är den rätt väsentlig.

I maj 1972 träffades en uppgörelse med trafikförsäkringsföreningen, som innebär att ersättning för närvarande utgår med 515 kronor för honren, 458 kronor för hanren och 184 kronor för ungren. Den ersättning som utbetalas för rovdjursrivna renar uppgår till 325, 315 respektive 135 kronor.

Nu kan det sägas att också lappbyn får en viss ersättning, men det finns ingen som helst garanti för att den utgör full kompensation för de djur som inte påträffas. Nog finns det anledning att se till att naturvårdsverket snarast kommer med ett besked i den här frågan så att beslut kan fattas. Från många håll i vårt land, inte minst från naturvårdare, kräver man ett mycket starkt skydd för rovdjuren. Jag skall inte nu ta upp en debatt om huruvida det är berättigat att vi har rovdjur kvar i våra marker — jag kan gärna hålla med om att det bör finnas en viss möjlighet till detta men då bör också rimligen samerna få en ersättning som är någorlunda tillfredsställande med hänsyn till djurens värde. Man kan näppeligen kräva att samerna skall acceptera att få sina renar rovdjursrivna och låta rovdjuren gå fredade om de inte får en rimlig ersättning för de rovdjursrivna djuren. politiska åtgärder

Herr talman! För tredje året i följd har riksdagen att ta ställning till ett paket av åtgärder för att stimulera konjunktur och sysselsättning i vårt land. Det synes numera bli någonting regelbundet återkommande oavsett konjunkturförhållandena. 1971 omgärdades vårt land av en lågkonjunktur vars verkningar vi inte kunde undgå. Vi fick efterkrigstidens högsta arbetslöshet. 1972 var förhållandet enahanda, även om en viss förbättring inträtt. 1973 är emellertid annorlunda så till vida att vi nu omgärdas av en högkonjunktur med stark efterfrågan på våra exportvaror. Ändå är arbetslösheten alltför hög i landet. Ifrån centerns sida — därvidlag råder också enighet inom hela den icke socialistiska oppositionen, som här avgivit en gemensam reservation — ifrågasätter vi inte behovet av de här föreslagna åtgärderna i det läge vi nu befinner oss i. Men vi frågar oss inte utan skäl om de verkligen skall behövas också i en högkonjunktur vid sidan om de normala icke oväsentliga arbetsmarknadspolitiska insatserna. Är ändå inte detta ett bevis på att den förda politiken har varit fel? Väl medvetna om detta föreslog vi redan under vårriksdagen längre gående åtgärder än regeringen, vilka emellertid då avfärdades. De avfärdades inte bara som överflödiga utan betraktades t.o.m. som oansvariga överbud som skulle förstöra landets ekonomi ett tema som sedan gick igen genom hela den socialdemokratiska valrörelsen. De åtgärder vi den gången föreslog var avsedda både att häva den akuta arbetslösheten och att motverka de svårigheter på arbetsmarknaden som kan tänkas föreligga senare under 1970-talet. Också innevarande höst har vi sträckt oss något längre än regeringen på vissa, som vi bedömer det, särskilt angelägna områden. Herr talman! Det är ett nytt fenomen i svensk ekonomi och politik att oavsett om konjunkturen går upp eller ner så stiger prisnivån i ungefär samma takt varorna blir dyrare och dyrare samtidigt som arbetslösheten i båda konjunkturlägena är alltför hög. Det skall villigt erkännas att denna kombination är betydligt svårare att komma till rätta med än den mer klassiska på området, där arbetslösheten hörde till de dåliga konjunkturerna och vice versa. Eftersom detta är i allra högsta grad en onaturlig följdkombination, så ligger här ett utomordentligt stort ansvar på politikerna, i första hand regeringen. Detta är ingen anklagelse utan bara ett konstaterande. Med den utomordentliga konjunkturbevakning som finns numera blir vi inte överrumplade av någon konjunktur på samma sätt som förr. Det finns också numera styrelement i långt högre grad än tidigare inom den ekonomiska politiken.

Från centern har vi åtskilliga gånger begärt dylika övergripande överläggningar rundabordskonferenser populärt kallade vartill regeringen självklart skulle ta initiativet. Kravet står kvar i den reservation som föreligger, där hemställan görs om att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall anhålla om att en stabiliseringspolitisk konferens för dylika överläggningar sammankallas. Detta krav har nu som tidigare avvisats både av regeringen, inte minst finansministern, och av utskottsmajoriteten som meningslöst. Både finansministern och många övriga socialdemokrater har hävdat att sådana inte skulle ge några resultat. Men resultatet kunde gärna inte blivit sämre än det blev utan dylika överläggningar. Varför då inte pröva denna metodik? Inför den nu stundande förhandlingsomgången är skälen starkare än någonsin. Ovissheten om konjunkturutvecklingen, den kvardröjande arbetslösheten och risken för starka prishöjningar, inte minst på nödvändighetsvaror, är skäl som talar starkare i dag än någonsin. Det politiska jämviktsläge som inträder vid nyåret talar också för bredaste möjliga forum för överläggningar i ekonomiska frågor De stora och allt överskuggande problemen i svensk inrikespolitik är sysselsättningen och prisutvecklingen, inflationen om man så vill säga. Om dessa problem också är internationella gör det naturligtvis inte situationen bättre för vårt vidkommande. Inte heller blir den som går utan arbete gladare bara därför att det är fler som arbetar nu än längre tillbaka i tiden. Från centerns sida har vi inte bara kritiserat regeringens misslyckaden när det gäller att klara sysselsättningen, utan vi har också aktivt anvisat vägar och åtgärder för ökad sysselsättning inom näringslivet. Vårt motto var i första taget 100 000 nya jobb. Också detta betraktades av regeringen, under stora bemödanden med att förklara att allt var välbeställt på området, som något slags överbud i sysselsättningsfrågan. Nu efte är det ett fullt legitimt krav från såväl LO som socialdemokraterna. Behovet av nya sysselsättningstillfällen under 1970 talet ligger sannolikt betydligt högre, vilket också bestyrkts från olika håll. Det är i medvetande härom som centern motionsoch reservationsledes också nu yrkat på bättre låneoch bidragsmöjligheter för företagsamheten främst den mindre och medelstora — ävensom särbestämmelser i vad gäller löneskatten vid nettonyanställning. Den sysselsättningseffekt som det föreliggande åtgärdspaketet ger, direkt via igångsatta arbetsobjekt eller indirekt genom konsumtionsstimulans, är till övervägande del av kortvarig natur. De långsiktiga problemen kvarstår. I debatten kring det mera långsiktiga perspektivet är det intressant att notera att regeringssidan alltmer tycks se lösningen på sysselsättningsproblemet i en expansion av den offentliga sektorn. Man möts allt oftare av resonemanget att det är här vi har den stora och omättade efterfrågan — den stora konsumtionsreserven, helt enkelt. Låt mig sedan jag konstaterat att de i propositionen föreslagna sociala åtgärderna är bland de mest angelägna ur både behovsoch sysselsättningssynpunkt utan att bli missförstådd säga, att efterfrågeregeln aldrig kan bli avgörande för samhällets utbud av service, eftersom man aldrig kan och icke heller bör ta ut full täckning för kostnaderna. Avgörande blir således inte behovet, som under dessa förutsättningar aldrig kan tillfredsställas, utan de ekonomiska förutsättningarna. Här spelar den varuproducerande näringslivssektorn, framför allt industrin, en alldeles avgörande roll. Socialdemokraternas statiska syn på denna sektors utveckling är djupt beklaglig, inte minst därför att det är den offensiva utvecklingen här som skapar förutsättningar för den sociala omvårdnaden i landet. Den offentliga sektorn och näringslivssektorn måste således utvecklas jämsides med varandra och inte på bekostnad av varandra. Den offentliga sektorns expansion är därtill slutligen beroende av skatteuttagets storlek. Och här finns ju numera uttalade finansministerord på att vi är åtminstone ganska nära skattetaket.

Och det är klokt av finansministern, för det lär vara ett nära nog olösligt problem. Möjligheten till skattesänkningar ligger inte i omjuste ringar. Den ligger i ökad produktion, i fler människor i arbete och naturligtvis i en hård bevakning av de offentliga utgifterna. Oavsett konjunkturoch arbetsmarknadssituationen kommer människor med handikapp att få svårt att hävda sig på arbetsmarknaden, framdeles sannolikt mer än hittills. Det bredaste handikappet, om än icke det svåraste, och det som därtill drabbar alla är åldern. Den äldre arbetskraftens situation har stått i centrum för debatten, det skall inte alls fördöljas. Riksdagen har också beslutat om åtgärder som stärker dessa människors ställning gentemot arbetsgivaren, och det är riktigt. Men gemensamt för alla dessa åtgärder är ju att de har sitt värde endast för dem som redan har jobb men hjälper föga alla dem som i företagsnedläggelsernas och omstruktureringens tidevarv mister sitt arbete. I en till utskottsbetänkandet fogad reservation, nr 1, hemställes om utredning och förslag om slopande av ATP-avgiften vid en lägre åldersgräns än nu, exempelvis vid 60 år. Det är ett krav som vi från centerns sida har drivit i åtskilliga år, och åtgärden skulle utan tvivel balansera arbetsmarknaden gentemot nuläget till de äldres favör. Det behöver väl inte sägas i denna församling att en sådan åtgärd inte skall påverka pensionsförmånerna. Avgifterna får naturligtvis höjas i motsvarande mån under den reducerade avgiftstiden. Men jag säger detta ändå därför att det har varit så mycket av missförstånd på den punkten. En sådan åtgärd har därtill såväl regionala som lönsamhetsoch strukturmässiga utjämningseffekter, eftersom det under de senare åren faktiskt har skett en separering av arbetskraften med hänsyn till åldern, varvid den yngre arbetskraften dragits till expanderande regioner och företag med god lönsamhet. Som jag tidigare nämnt är prisutvecklingen, som numera är liktydig med prisstegringen, djupt oroande. Från augusti 1972 till augusti 1973 steg konsumentprisindex med 6,5 procent, trots att viktiga delar av matkontot har varit prisstoppade under större delen av denna tid. Det allra senaste bidraget i det här sammanhanget är oktober månad, som nu kan avläsas, med en uppgång i index på 1,07 procent. Detta är djupt oroande, främst därför att det urholkar människornas löner och köpkraft. Sam ma är förhållandet med bidrag och sociala förmåner. Men detta förhållande är därtill ett utomordentligt dåligt utgångsläge för långa uppgörelser på lönemarknaden och för en lugn utveckling på denna. Detsamma gäller naturligtvis också beträffande jordbruket. Regeringen har som åtgärder mot prisstegringen redovisat prisstoppet på viss del av livsmedelssektorn, liksom prisstoppet på trävaror. Åtgärderna har accepterats av centern, och enigheten går för övrigt över alla partigränser. Regeringen har också fullt korrekt hanterat denna fråga gentemot producenterna, i varje fall då det gäller livsmedelssidan som jag känner bäst. Det finns därför ingen anledning till diskussion på den punkten. Men låt mig ändå göra en liten kommentar till prisstoppet på livsmedel. Jag håller då isär de egentliga prisstoppseffekterna och den kontanta ersättningen till jordbruket för uteblivna avtalsenliga höjningar av prisnivån. Det är intressant att notera för det första att regeringen har gripit in i en redan prisreglerad sektor och för det andra att effekten härav endast är ca 100 miljoner kronor för det år som gått.

Vid sidan av de inhemskt genererade prisstegringarna möter oss nu också starka prisstegringsimpulser utifrån. Oljeoch råvaruprisernas uppgång är de mest allvarliga exemplen. Vi kan naturligtvis inte möta detta med prisstopp. Vi kan inte heller kompensera oss för effekterna därav, som finansministern mycket riktigt sagt.

Det finns ju också motioner om borttagande av momsen på livsmedel. Många skäl talar dock att det är bättre att fortsätta på den inslagna vägen. Jag har redan antytt att vi har också inhemskt genererade prisstegringar som väl i huvudsak ensamma utgjort prisstegringarna under den passerade långkonjunkturen. Då har ju impulserna i varje fall inte kommit utifrån. Här har vi haft och har alltjämt större möjligheter att i varje fall moderera prisstegringarna. Det gäller emellertid inte bara prisövervakning och prisstopp utan framför allt den bakomliggande politiken, som ju inte verkat i den riktningen Det finns, herr talman, åtskilliga avsnitt i detta utskottsbetänkande som jag inte berört. Det är helt avsiktligt, därför att dessa kommer att beröras av andra reservanter eller representanter för fackutskott. Låt mig avslutningsvis bara principiellt beröra en för kommunerna såsom huvudmän mycket viktig sak, nämligen de statliga bidragens varaktighet utöver den tidpunkt det här gäller. I detta sammanhang rör det sig om bidrag till social hemhjälp och bidrag till kommunala familjedaghem. Det bör vara en självklarhet att om staten stimulerar fram en verksamhet av detta slag, så skall bidragen bli bestående. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till reservationerna 1;2,3,4,5,6; 910 och 11;